Herr talman! Herr Ekström började med att säga att det måste vara en stor skillnad i förkunnelsen när man är docent och när man uppträder som politiker, och det är fullständigt riktigt, herr Ekström. Det är en väldigt stor skillnad mellan ämnena man talar om, och i det ena fallet använder man dessutom värderingar som man bör försöka hålla utanför det andra sammanhanget. Jag är så glad över att herr Ekström har observerat det. Och varför inte tala om det för Era partikolleger nere i Göteborg, där man — som ett led i ett politiskt översitteri — inte vågar låta en docent tala vid ett möte i tio minuter? Herr Ekström sade också att mitt anförande kännetecknades av en serie ”om” — om det hade varit så, hade det och det inträffat — och att jag inte gav några egentliga bidrag till diskussionen om hur det skulle gå till. Jag talade ganska länge om skattepolitiken. Jag anser att skattepolitiken är betydelsefull för att dessa ”om”, som jag talade om, skall kunna bli verklighet. Den speciella fråga som jag därvid berörde — det var ett exempel om statsrådslöner — fick jag inte svar på, utan herr Ekström tog den enkla vägen att kalla vad som är fakta en insinuation. Men det är fakta. Varför inte ta upp själva frågan i stället? Insinuationer däremot kom t.ex. i en debatt vi hade tidigare från herr Yngve Persson i våldsamma utfall av olika sorter, som ungefär 65 socialdemokrater fann behag i att instämma 1 Jag talade också om prisregleringen. Jag anser att det är mycket betydelsefullt att försöka inse hur en prisreglering egentligen fungerar för att vi skall kunna råda bot på de ekonomiska svårigheter som vi har. Men jag förstår att herr Ekström inte vill sysselsätta sig med den annat än genom att fråga vad jag har bevis för att kvaliteten i produkterna möjligen skulle kunna bli sämre. ”En priskontroll ger heller ingen garanti mot indirekta höjningar genom sämre kvalitet” — det var slutmeningen i det citat från den socialdemokratiska valhandboken som jag läste upp. Var har herr Ekström och socialdemokraterna beviset för sitt påpekande? Jag talade en hel del om kreditpolitiken. Jag talade också om behovet av sparande. Jag redogjorde vidare för att vi i motionerna noga har utvecklat texten. Att jag inte ville ytterligare upprepa den berodde på att vi skall begränsa tiden i debatten någorlunda. Herr Ekström sade att socialdemokraterna inte underskattar arbetslöshetsproblemet. Nej, det är jag absolut övertygad om att ni inte gör. Men vad ni har underskattat är svårigheten att lyckas fullfölja de önskningar man har om att bedriva en fullsysselsättningspolitik, svårigheter som uppstår om man inte ger utrymme t.ex. för näringslivsinvesteringar, så att exportindustrin kan vara tillräckligt stor. Ni har länge från socialdemokratisk sida sagt att vi inte skall devalvera i Sverige. Det håller jag med om, men observera att Sverige har — på grund av er dåliga politik — tvingats att de facto göra en devalvering, när vi inte lyckades följa med när en del andra länder nyligen revalverade. Slutligen: Min kritik vill jag gärna ha balanserad, och herr Ekström undrade var nu denna balans finns, då herr Burenstam Linder använde bara 30 sekunder till beröm av socialdemokratin. Då undrar jag, herr Ekström: Hur många sekunder använde Ni till beröm av vad jag sade?

Herr talman! Det finns väl åtskilligt som det kan vara anledning att ta upp i herr Ekströms anförande, men med hänsyn till att man, även om det är tidigt på dagen, har anledning att spara också på tiden vill jag bara gå in på ett par saker. Herr Ekström märkte kanske inte så mycket vad jag sade utan fastmer vad jag inte sade, och det är kanhända en praktisk teknik. Han saknade ett upprepande av orden i vår reservation om att vi sällade oss till målsättningen om en jämnare inkomstfördelning. Jag var inte fullständig i övrigt heller; jag upprepade inte heller det som står i reservationen om att vi också måste ha en regional balans. Herr Ekström vet emellertid att i varje fall, såvitt det ankommer på centern, är både den regionala balansen och den jämnare inkomstfördelningen någonting som vi mycket kraftigt understryker i alla sammanhang. Jag vill rätta till det, för den händelse det också måste vara fullkomligt i det här sammanhanget. Just detta med regional balans är naturligtvis en mycket viktig sak då det gäller att nå den jämnare inkomstfördelningen. Här har vi från centerns sida fört en ständig kamp för att skapa bättre förhållanden. Som ett belysande exempel på ojämn inkomstfördelning kan anföras att i dag exempelvis ett arbete på Gotland betalas med 10 000 kronor mindre per år än motsvarande arbete i Stockholm. Jag tror att om man skall kunna nå den där inkomstutjämningen som herr Ekström har talat om, då måste man också skapa den regionala balansen. När jag talade om att vi har levt över våra tillgångar, så var det i samband med resonemanget om återställandet av bet ningsbalansen. Bakom detta ligger ju kort och gott det förhållanaet att vi har konsumerat mer än vi haft möjligheter till, och det har mycket litet att göra med förslag som eventuellt har framställts i riksdagen. Några ord om den offentliga sektorn. Jag sade att jag inte ser något hot mot välfärden i den offentliga sektorn men att jag ser ett indirekt hot i den på det sättet att näringslivet inte har möjligheter att konkurrera. Detta vill jag understryka ännu en gång.

Herr talman! Tre saker! Herr Ekström försökte med ett visst konstgrepp föra in fördelningsresonemangen i bilden på ett som jag tyckte onödigt kontroversiellt sätt. Herr Ekström sade att här finns säkert skilda meningar i kammaren om takten i en fortskridande inkomstutjämning. Bland de allra sista ord som jag sade i mitt anförande angav jag principen — och det har jag gjort vid flera tidigare tillfällen i kammaren — att fördelningsproblemen bör lösas efter mallen mest åt de sämst ställda, sedan en fallande skala uppåt, inga realförsämringar. Vid ett annat tillfälle har jag erinrat kammarens ledamöter om att herr Palme har fört ungefär precis samma resonemang. Har herr Ekström en annan mening, så skulle det vara intressant att höra den. Sedan har jag också uttalat — och det vill jag stå fast vid — att om man över huvud taget skall klara de ekonomiska problemen så kommer man inte ifrån att arbeta med ekonomiska stimulanser. Har herr Ekström någon annan mening på den punkten? Felet med den socialdemokratiska uppläggningen har väl just varit att man genom allmänna talesätt väckt förväntningar som i praktiken visat sig oerhört svåra att infria — och som man inte själv kan infria. Beträffande konjunkturreserv och projektreserv vill jag säga att konjunkturreserv är ett gammalt ord som vi använt inom folkpartiet sedan många år tillbaka tills man fått igenom den metod som kan beskrivas som antingen konjunkturreserv eller projektreserv — det spelar ingen roll vilket ord man använder. Men det som är det märkliga och som det skulle vara intressant att höra herr Ekströms uppfattning om är följande: Är det verkligen riktigt att ensidigt släppa den särskilda investeringsavgiften utan att samtidigt försöka få i gång en del mer bostadsbyggande? Bägge sakerna är ju till nytta för sysselsättningen inom byggnadsindustrin, och det är den sistnämnda aspekten som jag vill ha fram. Jag tror att om herr Ekström studerar i synnerhet något av finansutskottets majoritetsbetänkanden, så kommer han att finna en betydande skillnad i tonfall mellan behandlingen av oppositionen i utskottsbetänkandet och i kompletteringspropositionen. Till sist säger herr Ekström att tidsfaktorn är av vikt — om man dröjer för länge kan man alltså riskera att placera olika åtgärder fel i tiden i förhållande till konjunkturförloppet. Ja visst. Men varför då överlåta åt Kungl. Maj:t att göra ett senare ställningstagande beträffande investeringsfonderna, när vi ändå låg så nära varandra som vi gjorde i utskottet beträffande den allmänna synen på detta? Då riskerar man verkligen att handla för litet och för sent.

Herr talman! Jag framhöll tidigare att när det gäller investeringsfonderna så tyckte vi nog inom utskottsmajoriteten att den skrivning som vi hade skulle ha kunnat tillfredsställa oppositionen, för den andas verkligen en viss oro för den närmaste framtiden. Det borde ha funnits möjligheter för oppositionen att följa oss, därest man nu inte ansåg sig vara absolut tvungen att ha en reservation. Det visar sig ju ofta vara så i det politiska livet, att man tydligen är tvungen att redovisa sina synpunkter i en reservation. Och det gjorde man alltså i detta fall trots att vi i vårt betänkande sade att vi anser att den här frågan skall följas med uppmärksamhet och att vi räknar med att Kungl. Maj:t kommer att företa de frisläpp som kan anses vara motiverade, när vi litet bättre kan se vad som gömmer sig bakom knuten. Det är uppenbart att det ändå kan föreligga vissa meningsskiljaktigheter, för vi vet att ett generellt frisläpp gynnar inte de regioner som vi vill hjälpa, utan det kan späda på en investeringsverksamhet där det kanske inte är alldeles nödvändigt att den kommer till stånd. Herr Kristiansson i Harplinge försöker komma ur det här att man i den gemensamma borgerliga reservationen helt har utelämnat frågan om en jämnare inkomstfördelning. Men jag trodde faktiskt att herr Kristiansson i Harplinge skulle komma upp i talarstolen och säga att det var en lapsus på grund av att de hade kort tid till sitt förfogande. Det gör emellertid inte herr Kristiansson, och det beklagar jag, för jag trodde faktiskt att det låg till på det sättet. Men nu förstår jag att det kanske ändå inte gör det; ni räknade upp de andra målen men inte just denna för centern annars ofta åberopade punkt. När jag talar om docenten Burenstam Linder och politikern Burenstam Linder är jag naturligtvis helt på det klara med att förkunnelsen är olika. Men vad jag ändå tyckte mig våga påstå är att logiken i båda fallen bör vara kristallklar, och jag tycker att när politikern Burenstam Linder uppträder gör han logiska kullerbyttor gång på gång, som man verkligen har rätt att uppmärksamma. Jag hade väl inte någon anledning att berömma moderatmotionen som nu har lett till en reservation. Det är klart att det kan finnas synpunkter där som överensstämmer med våra när det gäller de övergripande målen — så långt kan jag hålla med herr Burenstam Linder men inte särskilt mycket längre. Till herr Wedén vill jag säga, att jag framhöll ju just detta att när det gäller bostadsbyggandet har denna enkät gjorts. Den visar att 7 200 lägenheter skulle kunna komma i gång. Vi får se inom de närmaste veckorna hur mycket som där behöver frisläppas.

t under den närmaste framtiden får se vad man skall göra med investeringsfonderna. Men det inkonsekventa i herr Ekströms resonemang är, att samtidigt betonade han själv mycket kraftigt — och med rätta — tidsfaktorns stora betydelse. Om man skall göra någonting för att snabbt komma till rätta med de nuvarande sysselsättningssvårigheterna, så är tiden mycket knapp. Här hade herr Ekström och hans och mitt utskott verkligen goda möjligheter att skrida till handling i stället för att överlåta det på Kungl. Maj:t. Det är denna möjlighet till effektiv handling som skulle ha tillvaratagits, en handling som verkligen kunde hjälpa upp förhållandena på ett solklart sätt. Det är det vi ville åstadkomma i finansutskottet. Men herr Ekström vill vänta och se.
Herr talman! Herr Ekström är tydligen ute efter att sätta så mycket som möjligt av våra ärliga avsikter i tvivelsmål. Men eftersom herr Ekström ifrågasatte var centern står gick jag upp för att tala om det, vilket i och för sig borde ha varit onödigt. Sedan vill jag också tillfoga att det inte är lätt att på den korta tid som stått till buds skriva en i alla avseenden fullständig reservation. Om han är ute efter att märka ord och notera vad som eventuellt inte finns med där, så är det verkligen inte lätt att tillfredsställa herr Ekström.

Herr talman! Herr Ekström efterlyste kristallklar logik hos mig både som vetenskapsman och som politiker. De krav som herr Ekström där ställde är också krav som jag själv ställer. Jag försöker leva efter det. Men jag tar för givet att jag ibland misslyckas. Det gör väl de flesta människor. Jag undrar vilka krav herr Ekström ställer på sig själv? Det enda herr Ekström sade i sin replik var att jag gör kullerbyttor. Jag vet inte om herr Ekström uppfattar det som tillräckligt god kvalitet i en replik i riksdagen i en allvarlig fråga.

Herr talman! Men, herr Burenstam Linder, Ert uppträdande här vittnar ju inte om stor logik, utan det är det politiska som driver Er, när Ni skulle kunna uttala Er på annat sätt men ändå inte gör det. Tänk bara om herr Burenstam Linder i sitt första anförande skulle ha försökt att förklara hur den ekonomiska situationen i vårt land har ändrats under detta år jämfört med valåret i fjol. Månad efter månad, vecka efter vecka talade oppositionen, och allra mest moderata samlingspartiets representanter, i fjol om det usla tillståndet i vårt land, om övertrycket på arbetsmarknaden, om prisstegringarna och om den minskade valutareserven. Även i dag har herr Burenstam Linder talat om prisstegringar och inflation, sedan jag i mitt anförande påvisat att vi hittills har noterat en minskning av konsumentprisindex under netto oktober 1970 till februari månad i år. I fjol slet ni praktiskt taget varje veckas valutareservförändring ur händerna på statistikförarna. Jag har tidigare berört i hur hög grad övertrycket hade samband med lageruppbyggnaden och väntade prisstegringar. Från vårt håll sade vi då: Inga panikåtgärder! Nu ids man på oppositionshåll knappast läsa tidningarna och registrera hur på ett år, sedan importrushen passerat sin kulmen, valutareserven har förbättrats med 1 408 miljoner kronor. Bara i år har reserven ökat med 700 miljoner. Då skulle väl även politikern herr Burenstam Linder kunna säga att här har det skett en avsevärd förbättring av landets ekonomi, i stället för att säga: Ja, socialdemokraterna kan väl göra någonting som är bra, men inte mycket. Har inte den ekonomiska politiken medfört denna förändring, herr Burenstam Linder? Jag tycker att man ändå skulle kunna erkänna det. Men det här är plötsligt nu synnerligen ointressant. Nu kastar man sig över nya sifferserier, där man försöker pressa in sina teorier och antaganden om att vårt land befinner sig i en utförsbacke. Vi befinner oss inte i någon utförsbacke. Om vi nu i mars i stora drag var överens om den ekonomiska politikens långsiktiga inriktning — att stärka utrikesbalansen, att iaktta stramhet i statens egen efterfrågan och att iaktta försiktighet för att undvika nya överhettningar framöver — då bör vi hålla fast vid det och fortsätta med sysselsättningspolitiska insatser, insatser vilkas konsekvenser vi kan överblicka. Herr Wedén anklagade mig för att jag säger att vi vill vänta. Jag är fortfarande den optimisten, herr Wedén, att jag tror att vi i det här landet skall få arbetsfred nu också. Jag hoppas och tror att vi skall ha det om någon eller några veckor, och då bedömer vi huruvida ett generellt frisläpp av investeringsfonderna behövs eller ej. Men ni vill frisläppa dem redan nu utan att ni vet någonting alls om hur den ekonomiska utvecklingen kommer att gestalta sig under den allra närmaste tiden,
Herr talman! Varken herr Burenstam Linder eller herr Wedén har rätt till någon replik nu efter herr Ekströms anförande.

Jag hade begärt ordet för att säga något om skattepolitiken; vi har ju diskuterat den några gånger tidigare i år, men det är ju en mycket vital fråga, och jag skall därför besvära kammaren med ett litet kort inlägg i den saken. Sedan lång tid tillbaka har moderata samlingspartiet och tidigare högerpartiet varnat för den häftiga ökningen av skattetrycket i vårt land. För varje år har det också stått allt klarare att vi haft stort fog för dessa våra varningar. Men nu framstår dagens skattetryck som helt orimligt för stora delar av vårt folk. Den höga marginalskatten har nu genom den senaste skatteomläggningen kommit att bli en verklig realitet även för mycket små inkomsttagare.

Detta exempel förskräcker, trots att vi räknat med en så pass måttlig ökning av kommunalskatten som 50 öre per år, vilket nog inte kommer att förslå. Bara den senaste lönejusteringen för de kommunalanställda beräknas ju medföra en skattehöjning av minst 1 krona per år. Inom moderata samlingspartiet har vi den bestämda uppfattningen att det skattesystem, som regeringen drev igenom förra året, inte bör bli någon långkörare, även om det säkert är en riktigt god kassapjäs. Det är därför nödvändigt att vi omedelbart får till stånd en utredning, som skall syfta till ett nytt skattesystem. Exemplet med 25 000-kronorsinkomsttagaren visar att det brådskar med att få i gång densamma. Vi har vid tidigare tillfällen i år krävt detta. Men det är också nödvändigt att vi får en utredning med traditionell sammansättning. Vi tror nämligen inte längre på de utredningar som företages på finansministerns tjänsterum. En av de första åtgärderna för en sådan utredning måste bli att komma till rätta med de höga marginalskatterna, som gör att människorna snart finner det mindre meningsfullt att arbeta. Det har i dag visat sig att arbetslösheten är oroväckande stor, och jag är ganska övertygad om att en stor del av skulden härtill ligger i vårt orimliga skatteuttag. Det klagas i dag över att konsumtionsefterfrågan börjar bli svag. Men jag tror inte att detta beror på konsumtionsolust, utan den verkliga orsaken här är säkerligen att konsumtionskraften sviktar på grund av att människorna får för litet över när skatten tagit sitt. Vi vet att sedan länge har detta varit en hämsko på sparandet. Det är nödvändigt att vi ser till att konsumtionskraften ökar och att människornas sparmöjligheter återställs. Sedan många år har vårt parti också drivit kravet på att vårt skattesystem måste kompletteras med en indexreglering, då efterkrigstiden visat att det inte i nämnvärd utsträckning har intresserat regeringen att föra en politik, där ett någorlunda fast penningvärde har existerat. Detta har inneburit att de inkomstökningar som medborgarna har fått till stor del har ätits upp av inflationen. I vår reservation till skatteutskottets betänkande nr 40 har vi bl.a. exemplifierat ett system med den enkla anordningen att skatteskalan och grundavdraget värdesäkras genom en tioprocentig ökning av grundavdrag och skatteskala. Detta exempel visar med all tydlighet hur hårt inflationen slår på inkomstökningar, som endast är nominella, då de angivna siffrorna i någon mån redovisar den skatteökning som uppstår om vi icke har en indexreglering. En sådan indexreglering kan givetvis konstrueras på olika sätt. En kommande utrednings uppgift blir just att söka åstadkomma ett system som är bra. Önskvärt är emellertid att detta är neutralt ur skattebelastningssynpunkt. Men ett dylikt system har blivit svårare att tillämpa med det skattesystem som regeringspartiet begåvade svenska folket med förra året. Detta sammanhänger med att progressionen har gjorts så brant på ett så tidigt stadium att även förhållandevis låga inkomster drabbas av en orimligt hög marginalskatt. Härigenom har bristerna i det gamla skattesystemet förstorats så katastrofalt att det har blivit hart när omöjligt att med ett enda ingrepp förbättra det skattesystem som skulle ha gett två tredjedelar av svenska folket skattelättnader. Av den anledningen yrkar vi i första hand på en genomgripande översyn av skattesystemet i syfte att bl.a. försöka rätta till de rent uppenbara bristerna, nämligen de helt orimliga marginalskatterna. Men vi vidhåller givetvis vårt krav på en utredning angående indexreglering av skattesystemet. För med ett något vettigare skattesystem är en indexreglering av skatteskala och grundavdrag en säker metod att ta bort den djupt orättvisa beskattningen av inflationsinkomster. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen 2 till skatteutskottets betänkande nr 40. Jag vill samtidigt göra den att om vårt förslag i en förberedande votering faller, så är vi villiga att stödja yrkandet i den reservation som föreligger från folkpartiet och

Herr talman! Huvuddelen av mitt inlägg skall jag ägna åt den fråga som just nu har det allra största intresset för den enskilde medborgaren men som inte med så många rader har berörts vare sig i finansministerns kompletteringsproposition, i långtidsutredningens digra betänkande eller i de många och stora remissvaren. Jag tänker självfallet på skattefrågan. Det var ganska nyligen, närmare bestämt den 21 april, som vi i denna kammare hade anledning att diskutera det direkta skattesystemets verkningar.

Det var den kvällen vi trodde vi skulle få diskutera våra synpunkter på vårt förslag om att inflationsskydda skattesystemet. Det var den kvällen vi trodde vi skulle få besked av finansministern om han var villig att låta experter gå igenom hela det direkta skattesystemet för att kontrollera skattesystemets verkningar i olika avseenden. Det var den kvällen som min värdera utskottsordförande herr Brandt ansåg att det inte fanns några nya argument och att det egentligen inte fanns någon anledning att diskutera skattesystemet. Det var den kvällen finansministern var upptagen på annat håll och inte hade tid att vara med oss andra här i kammaren och diskutera ”den största jämlikhetsreformen under efterkrigstiden”. Nu hyser jag i alla fall gott hopp om att i dag få finansministerns synpunkter på vårt förslag om ett inflationsskyddat skattesystem och tanken på en snabb expertöversyn av skattesystemets verkningar. Vad det nya skattesystemet ville uppnå var verkligen bra saker — det vill jag tillägga, inte minst med anledning av herr Magnussons i Borås yttrande här nyss — nämligen ett individuellt skattesystem, som särskilt gynnade de lägre inkomstgrupperna i samhället. Men vår oro över andra ingredienser i systemet måste väl nu delas av finansministern, när han redan i februari i år i denna kammare har uttryckt tvivel om det verkliga utfallet av reformen. Inte ens han talar ju nu om de två tredjedelar som skulle få sänkt skatt. Jag skall komma tillbaka till dessa frågor. Finansministern sträckte förra året ut en givande hand mot barnfamiljema. Barnfamiljerna skulle få en kraftig förbättring som följd av skattereformen. Men hur blev det? Ja, höjningen av barnbidraget från den 1 januari i år med 300 kronor per barn och år räcker nätt och jämnt till för att köpa samma mängd varor som 1965, då barnbidraget senast höjdes. Av de över 4,5 miljarder kronor, som finansministern nu tar in genom den nya mervärdeskatten, räckte det till den kompensationen och 150 miljoner kronor till bidragsförskott, inte mer. En alltför liten del går alltså tillbaka till barnfamiljerna. Många barnfamiljer, inte minst de som nu flyttar in i de nybyggda förorterna i våra storstadsregioner, har kommit i en svår situation. Många har säkert både upprörts och chockerats av uppgifter om att ”vanliga” människor med ”vanliga” inkomster och med ”vanliga” levnadsvanor hamnat i en situation, där man tvingas begära bidrag och tillskott av samhället. Jag skall citera ett stycke ur en alldeles färsk rapport, som bl.a. belyser barnfamiljernas problem. Rapporten gäller en expansiv förortskommun i Stockholmsområdet. ”Det bör emellertid samtidigt påpekas, att så mycket som 22 procent av hjälptagarhushållen som består av två gifta med barn, har över 30 000 kronor i sammanräknad nettoinkomst. Det är ingen låg inkomst jämfört med hushållsinkomsterna i riket. Om vi i stället ser till de kostnader som exempelvis en tvåbarnsfamilj beräknas ha enligt kommunens socialhjälpsnormer finner vi dock att det inte heller kan sägas vara en hög inkomst.” Visserligen kan det sägas att vi har tagit upp detta förut — jag gissar att herr Brandt kommer att säga det. Men barnfamiljerna har successivt kommit att bli allt hårdare klämda av priser och skatter. Vid sidan av inflationsskyddet är barnfamiljernas ekonomiska situation ett mycket angeläget problemområde just nu. Håller inte finansministern med om det?

Så skulle det bli, om det nuvarande skattesystemet oförändrat fick vara i gång från 1970 och fem år framåt. När tar finansministern initiativ till förbättringar? Vid många tillfällen har företrädare för folkpartiet från den här talarstolen tagit upp den viktiga frågan om utvecklingen av hushållens sparande. I motioner från vårt håll har också understrukits vikten av att sparfrämjande åtgärder på detta område snabbutreds. En i och för sig bräcklig statistik tyder på att hushållens sparande under senare år har påtagligt försvagats. Det är därför glädjande att finansministern, bl.a. för att få ett bättre beslutsunderlag och en bättre statistik, tillsatt en ny sparundersökning. Det är vår bestämda förhoppning att den kommer att ge värdefulla bidrag till kunskapen om allmänhetens sparvanor och dess värderingar av sparandet. Även på en annan punkt har vi funnit att finansministern på ett glädjande sätt har delat vår uppfattning när det gäller särskilda insatser för att befrämja sparandet. Jag tänker då närmast på de uppmuntrande resultat som man har kunnat avläsa av den nyligen genomförda och avslutade särskilda sparkampanjen för att suga upp överskottslikviditeten i samband med skatteåterbetalningarna i november—december i fjol. Gunnar Helén tog upp den tanken tidigt i valrörelsen 1970. Styrkta av framgången — en framgång var det onekligen — menar vi att sådana sparstimulerande insatser, som verkligen innebär stimulansåtgärder för den enskilde spararen, borde kunna ges en mer permanent karaktär. Vi anser därför att åtgärder av typ Strängaspelet borde kunna återkomma mera regelbundet. Vi tänkte kanske då inte i första hand på sparandet som en stabiliseringspolitisk faktor, även om vi tror att den är betydligt mera positiv för den enskilde än t.ex. en ökning av mervärdeskatten. Nej, ur den enskildes synpunkt är det alltid angeläget att ha en sparreserv, eftersom den kan sägas vara en buffert som skapar större säkerhet och trygghet för den enskilde, och den ger i varje fall ett visst mått av handlingsfrihet och valfrihet. Att sedan också sparandet är detsamma som en uppskjuten konsumtion och därmed ökar tillgången på riskvilligt kapital i samhället, att användas för de nödvändiga investeringarna, är en annan sak, som flera av talarna här i dag både har uppehållit sig vid och kommer att — med all säkerhet — beröra senare. Men liksom när det gäller att skydda skattesystemet för inflationens skadeverkningar måste också hushållsspararna och framför allt småspararna skyddas mot inflationens penningvärdeförsämrande effekter. Detta, dvs. tilltron till regeringens vilja och förmåga att skydda småspararnas pengar, är den allra viktigaste sparstimulerande åtgärden. Vi är nu övertygade om att finansministern har en positiv syn på det enskilda hushållssparandet och på småspararnas behov av den här trygghetsreserven. Vi tror därför att vi har att räkna med nya sparstimulerande insatser från det hållet. Jag hoppas att finansministern kan bekräfta det. Låt mig beröra en post i den s.k. tjänstebalansen, nämligen beräkningen av det vi kallar turistnettot. Långtidsutredningen utgår från att tjänstebalansen totalt skall utvecklas från ett balanserat läge 1970 till ett underskott 1975 på ca 450 miljoner kronor. Långtidsutredningen kalkylerar med en ökning av underskottet i det s.k. turistnettot, som alltså är en delpost i tjänstebalansen.

Vi vill i stället tro på en mycket mer optimistisk och positiv utveckling av turistnäringen i Sverige. Vi tror att det är viktigt att tänka på turismen som en betydande näringsgren, som kan dra in valutor till landet och dessutom naturligtvis medföra betydande andra fördelar. Att vända underskottet i turistnettot till ett överskott skulle vara mycket positivt nu, när vi har en balansbrist i de viktiga utlandsbetalningarna. Ett antal riksdagsledamöter träffade för någon tid sedan företrädare för Svenska turisttrafikförbundet. Jag tror att det var ett betydelsefullt tillfälle för oss riksdagsledamöter att koncentrerat få en överblick över vad turismens företrädare tror om utvecklingen av turismen inom landet. Det är ingen tvekan om att turismen som näringsgren utvecklas expansivt. Man räknar med att turisttrafiken ökar med 11—12 procent årligen. Prognoserna pekar på stigande resekonsumtion och stigande andel av utgifterna för fritidskonsumtion av olika slag. Fritidskonsumtion och turism kommer alltså att utgöra en allt större sektor av samhällsekonomin. Runt omkring oss har vi våra framtida turistkunder, nämligen de nordiska länderna, Västtyskland, Storbritannien, Holland och flera andra länder. Man kan räkna med att utrikesresandet från dessa länder kommer att utvecklas hastigt och att vi alltså bör få ökade turistinkomster genom det. Det råder väl inget tvivel om att Sverige har många attraktioner — luft, vatten osv. — som ger mycket goda förutsättningar att erbjuda de framtida turisterna från kontinenten, från Europas tätorter, attraktiva resmål. I stället för långtidsutredningens och kompletteringspropositionens resignerade suck beträffande utvecklingen av det s.k. turistnettot vill vi ställa en förhoppning på en betydligt mer positiv utveckling när det gäller utlänningars och svenskars turistande i vårt land. Varför inte nu på allvar satsa på att kunna ta till vara våra goda och naturliga resurser? Nya initiativ, nya idéer behöver komma fram i stället för resignerade suckar. Detta innebär för framtiden betydande förbättringar av nettoresultatet av den allra viktigaste turistnäringen. Men — och detta är ett viktigt men — regering, riksdag, landsting, kommuner och näringsliv måste intresseras på ett positivt sätt för ett samarbete med turistnäringens folk. Så är tyvärr i dag inte alltid fallet. Trots allt det här intressanta som finns att läsa i finansplanen, och i kompletteringspropositionen i övrigt, tror jag — som jag nämnt förut — mig kunna påstå att den fråga som för närvarande mest intresserar det svenska folket är skatten. Den har självfallet sin särskilda aktualitet också i dessa dagar när många försöker överblicka sin egen ekonomiska situation och undrar hur mycket det egentligen blir över av en löneökning sedan skatter och prisstegring har tagit sitt. Jag är, herr finansminister, liksom många andra av den bestämda uppfattningen att just osäkerheten om det nya skattesystemets effekter för den enskilde är en bidragande orsak till den oro och osäkerhet som kännetecknar årets långdragna avtalsrörelse. Vi har från vårt håll vid upprepade tillfällen sagt att ett skydd mot inflationens automatiska skattehöjningar säkerligen skulle uppfattas positivt av de avtalsslutande parterna och verksamt bidraga till att dämpa kompensationstänkandet. Finansministern måste säkert ha stor förståelse för de svårigheter som man har haft vid förhandlingsbordet. Det är ingen lätt uppgift att försöka komma överens om ekonomiska gottgörelser för arbetsinsatser när man vet att 60 kronor av varje ny hundralapp för en inkomsttagare i 30 000-kronors klassen går till direkta skatter. Och observera att en inkomst på 30000 kronor ju i dag är genomsnittsinkomsten för manliga industriarbetare och alltså inte någon högre inkomst. Det är också ganska märkligt att tänka sig att just i detta mycket vanliga inkomstläge är marginalskattehöjningen i det nya systemet störst jämfört med det tidigare skattesystemet som vi hade förra året. Många löntagare får som resultat av årets avtalsrörelse nominella löneökningar som knappt täcker inträffade prisstegringar. Inte desto mindre kommer de att få en högre skatt utan att de fått någon reell ökning av sin standard. Finansministerns skattesystem är nämligen så konstruerat att skatten stiger utan motsvarande reella inkomstökningar. Det är orimligt. Det är fel. Finansministern bör rätta till detta fel, och det bör göras nu. Inkomsttagarna måste skyddas från automatiska skatteskärpningar. Skatterna skall bestämmas av riksdagen och inte av inflationen. Jag börjar misstänka att finansministern är offer för en illusion.

Jag citerar socialdemokraternas valhandbok inför valet 1970: ”Reformen skall ses som ett led i socialdemokraternas arbete för ökad jämlikhet.” Därifrån var det lätt att formulera vallöftet, som jag visar på skärmen: ”Det blir skattesänkning för 2/3 av alla inkomsttagare! ” Detta löfte garanterades hållbart trots löneökningar och prisstegringar. Jag har en gång tidigare här i kammaren visat den annonsen med finansministerns löfteshand utsträckt. Den handen sträcktes ut till många grupper, även mot barnfamiljerna som jag förut nämnde.

Eller var det bara ett vallöfte? När Bertil Ohlin diskuterade frågan om indexskyddade skatteskalor under skattedebatten i maj 1970 försökte finansministern avfärda det hela som en svärmisk lek med siffror och matematik. Men andra ekonomer har nu också yttrat sig.

Han menar också i artikeln, att den rimligaste metoden att dämpa nuvarande systems starka inneboende inflationstendens är att låta marginalskattesatserna omfatta endast de reala delarna av lönehöjningarna. Ett flertal andra fackekonomer och vetenskapsmän har på olika sätt framfört liknande tankegångar om inflationsskydd av skattesystemet, som inte skulle innebära någon sänkning av skattetrycket nu men som skulle förhindra de ständiga automatiska skärpningarna. Dessutom har flera företrädare för de fackliga organisationerna — t.ex. inom TCO-området — framhållit behovet utav ett skydd mot inflationens skattehöjande effekt. Till de mera uppmärksammade inläggen i debatten för ett rättvisare skattesystem hör onekligen fil. dr Leon Rappaports stora artiklar i Dagens Nyheter förra veckan. Leon Rappaport granskar påståendet om att det nya skattesystemet är den utan all diskussion klaraste jämlikhetsreformen som presenterats i något land. Med hjälp av logik och matematik — och det är ju inga dåliga redskap när man konstruerar ett skattesystem — konstaterar han i artikeln att det nuvarande skattesystemet slår hårdare mot den som tjänar 30 000 kronor om året än mot den som tjänar 60 000 kronor om året. Skatteprogressiviteten gynnar endast skenbart jämlikheten. Dr Rappaport menar också att indextekniken skulle vara ett lämpligt sätt att eliminera en betydande del av svårigheterna vid framtida löneförhandlingar och att avhjälpa skattesystemets negativa påverkan av reallönerna. Indexeringen är ju inte heller någon ny teknik utan har tillämpats i vårt land tidigare. Rappaport drar sina slutsatser på basis av ett tydligen omfattande räknearbete. Resultaten är uttryckta i matematiska begrepp och termer som inte alltid är så lätta att översätta till hur det blir för den enskilde i olika inkomstlägen och vid olika förutsättningar. Beräkningarna är i alla fall så pass intressanta att jag är säker på att finansministern redan har satt sina experter på att kontrollera beräkningarna. På grund av herr finansministerns roade uppsyn nyss förutsätter jag att det finns något mycket angenämt att berätta med anledning av detta, och det skulle vara intressant att här få en förstahandskommentar av herr Sträng på den här punkten. Det skulle också vara intressant att här få finansministerns övriga kommentarer till vad fackföreningarnas folk och vad ekonomer och vetenskapsmän och andra anser om just inflationens effekter i skattesystemet.

Herr talman! Som bakgrund till vad jag skall säga med anledning av skatteutskottets betänkande nr 40 vill jag först anlägga några synpunkter på konjunkturläget. Konjunkturutvecklingen i vårt land under tiden mellan finansplanen i januari och den nu avlämnade kompletteringspropositionen visar på en kraftigare avmattning än vad finansministern förutsåg. Uppenbarligen underskattade finansministern de tendenser till avmattning i konjunkturen som fanns i januari och som även kunde spåras redan under hösten 1970. Konjunkturutvecklingen var för övrigt en fråga som diskuterades ganska ingående under valrörelsen. Det visade sig då att oppositionens bedömning av den väntade utvecklingen skilde sig betydligt från regeringens. Oppositionens krav på åtgärder inom den ekonomiska politiken tillbakavisades av regeringen. Utvecklingen under den gångna delen av 1971 har i stort sett bekräftat att centerns bedömning av konjunkturutvecklingen var riktig. Regeringens mera optimistiska bedömning har också satt spår i den förda ekonomiska politiken, där regeringens åtgärder icke varit tillräckliga för att hindra konjunkturnedgången från att slå igenom med den kraft som den nu fick. Verkningarna av konjunkturnedgången och den stigande arbetslösheten hade sannolikt kunnat mildras genom i tid insatta motåtgärder. Frågan är om inte finansministern i sin nu avlämnade kompletteringsproposition fortsätter att vara mera optimistisk än vad det verkliga konjunkturläget inbjuder till. Det är sannolikt inget fel att vara optimist, men konjunkturutvecklingen stimuleras inte enbart av att man är optimist utan kräver också i tid insatta åtgärder. Vår bedömning av den väntade konjunkturutvecklingen överensstämmer inte heller denna gång med finansministerns. Det ekonomiska läget motiverar enligt vår uppfattning ytterligare stimulans för att främja såväl investeringar som sysselsättning. För att börja med arbetsmarknadsläget har utvecklingen på arbetsmarknaden — och det bestrider väl ingen — under den gångna delen av 1971 ingett särskild oro och bekymmer. Arbetslösheten har legat på en hög nivå inom flera sektorer inom näringslivet med siffror mellan 50 000 och 60 000. Särskilt Norrland har som vanligt drabbats hårt, och ett markant inslag har varit den förhållandevis höga ungdomsarbetslösheten. Huruvida vi har någon större ljusning att emotse när det gäller arbetsmarknaden återstår att se, men man får ändå hoppas på en sådan. Risken finns att arbetslösheten på nytt kan accentueras under hösten och vintern 1971-1972. Visserligen kan de av regeringen enligt vår mening sent vidtagna lättnaderna i den ekonomiska politiken få en del gynnsamma verkningar på sysselsättningen, och dit hör bl.a. upphävandet av investeringsavgiften, vilket bör kunna bidra till ett livligare byggande. Arbetslösheten på byggnadsséktorn har varit betydande under vintermånaderna, och faran kan inte anses vara över, även om vi nu kan konstatera en förbättring i arbetsmarknadsoch sysselsättningsläget. Framför allt tror jag att läget i Norrland fortfarande påkallar aktiva lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi finner det angeläget att den ekonomiska politiken framöver får en mera sysselsättningsfrämjande inriktning än vad som förutsätts i den reviderade finansplanen. I vår partimotion har vi också pekat på en rad åtgärder som vi anser böra sättas in. Ökad produktion och export är av avgörande betydelse för att skapa bättre samhällsekonomisk balans. Industrins investeringsmöjligheter spelar härvidlag en stor roll. Förhoppningar i den vägen har inte slagit in. Uppgången för 1971 väntas bli 9 procent mot beräknade 12 procent. Kreditåtstramningen och det höga ränteläget har varit återhållande faktorer, eftersom industrins självförsörjningsgrad är försämrad. Framför allt har dessa omständigheter särskilt hårt drabbat den mindre och medelstora industrin. Det för 1971 gällande tioprocentiga investeringsavdraget hälsas därför än en gång med tillfredsställelse och kommer att betyda en del i detta sammanhang. Men effekterna därav kan komma att låta vänta på sig och medför därför inte den omedelbara stimulans som läget kräver och som kunnat påräknas om åtgärderna satts in tidigare. Trots den senaste tidens räntesänkningar är räntenivån fortfarande hög och utgör en belastning både för enskilda och för näringslivet. Man får därför hoppas att räntesänkningar även i fortsättningen kommer att företas. Enligt vår mening behövs ytterligare stimulansåtgärder för att en tillfredsställande investeringsökning skall ske, vilket är en grundläggande förutsättning för en ökning av vår produktion och sysselsättning. Regeringen bör därför ta ytterligare initiativ för att påskynda industrins investeringar.

En inhemsk inflation med bl.a. penningvärdeförsämring som följd får ju särskilt allvarliga återverkningar för framför allt inkomstsvaga grupper såsom barnfamiljer och pensionärer. I mittenpartiernas motion i anledning av kompletteringspropositionen har också en annan sida av inflationens verkningar påpekats. Med nuvarande brister i inkomstskattesystemet drabbas stora grupper av helt vanliga inkomsttagare av skatteskärpningar på icke reallöneökningar. Det är pengar som till stor del redan har ätits upp av inflationen, och ovanpå denna kommer sedan automatiskt en högre marginalskatteklass. I vår reservation har vi begärt utredning och förslag om inflationsskyddade skatteskalor. Andre vice talmannen fru Nettelbrandt har redan berört den frågan, och jag ber därför bara att få yrka bifall till reservationen 1. Jag delar också de synpunkter som fru andre vice talmannen anförde beträffande reservationen 2 i samma betänkande, vilken avgivits av representanterna för moderata samlingspartiet. I skatteutskottets betänkande nr 37, som denna debatt jämväl omfattar, har utskottet behandlat motioner om åtgärder vid beskattningen i syfte att främja sparandet. Angelägenheten av ett ökat sparande understryks från många håll, och i centerpartimotionen 461 har begärts en utredning av frågan om en värdesäkring av det s.k. sparavdraget i inkomstkällan kapital. Det beloppet har varit ganska oförändrat en följd av år, och om det blev en värdesäkring skulle det, tror vi, betyda en hel del för att åstadkomma ett större och bättre sparande. Sparavdraget är nu så konstruerat att det favoriserar och vänder sig speciellt till de mindre spararna. Detta yrkande följer vi upp i reservationen 2. I reservationen 1 som är fogad vid skatteutskottets betänkande nr 37 upptas yrkande om ungdomens lönsparande — som kraftigt gått tillbaka — och åtgärder i syfte att stimulera ett personligt sparande i allmänhet. I fråga om skatteutskottets betänkande nr 37 ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Jag föreställer mig att det nu blir stor glädje inom folkpartiet, och särskilt hos herr Helén, när finansministern sitter på plats och det säkerligen blir en debatt med honom. Jag hade tänkt hålla ett mycket kort anförande, och jag skall också försöka hålla mig inom den ramen. Jag hade inte alls tänkt ta upp någon diskussion om skatterna — nu kommer den väl att föras så småningom i alla fall och på ett auktorisativt sätt — utan jag tänkte bara säga några ord med anledning av utskottets betänkande. För skatteutskottets del berör kompletteringspropositionen endast investeringsavgiftens avskaffande. Skall det vara någon mening med en investeringsavgift på 25 procent på oprioriterade byggen, så måste den ju ha kort varaktighet. Nu har den varat i cirka ett år, och då är det naturligtvis på tiden att den avskaffas. Det tillstyrker vi enhälligt inom utskottet. I centerpartiets och folkpartiets reservation uttalar man i det här sammanhanget att Kungl. Maj:t bör framlägga förslag om ytterligare stimulansåtgärder för näringslivets investeringar, men man preciserar inte vad det gäller. Är det ekonomiska eller penningpolitiska eller finanspolitiska åtgärder, eller vad är det fråga om? Därför finns det ingen anledning för mig och inte heller för utskottet att ta upp någon diskussion. Vi vet ju inte om det är några skattepolitiska frågor det gäller. I propositionen föreslås vidare att man skall ta ut 100 procent på grundbeloppet, och det tillstyrker utskottet enhälligt. I anslutning till propositionen har i motioner hemställts om en riksdagens skrivelse med begäran om åtgärder för att åstadkomma marginalskattesänkningar och indexreglering av skattesystemet. Det har vi hört talas om alldeles nyligen. Vi hade precis likadana motioner uppe i utskottet i april månad och då avstyrkte vi dem, och riksdagen biföll utskottets hemställan. Det har inte framkommit några som helst nya omständigheter, och därför finns det i dag ingen anledning för mig att diskutera saken. Vi har ju gjort det tidigare. Vi avstyrker förslagen utan närmare motivering. Yrkandet om sparstimulerande åtgärder kommer Valter Kristenson att beröra. Så det skall jag inte heller uppta tiden med. Vänsterpartiet kommunisterna har hemställt om att man skall slopa mervärdeskatten på livsmedel. Det betyder att det blir 3,5 miljarder mindre inkomster för statskassan. Herr Persson i Heden m.fl. har motionerat om att man skall slopa mervärdeskatten på mjölk. Det gör cirka 300 miljoner kronor. Alla som känner till hur besvärligt vi har med att få inkomster och utgifter att gå ihop förstår att detta är orimligheter. Det finns ingen realism bakom dessa yrkanden. Det är möjligt att kommunisterna säger att vi tar av bolagen, vi höjer bolagsskatten och förmögenhetsskatten osv., men det är som sagt var helt enkelt inte realistiskt. Jag tycker att vidare kommentarer är överflödiga. I fråga om yrkandet av herr Persson i Heden m.fl. tillkommer emellertid förutom de statsfinansiella svårigheterna att man inte kan avgränsa ett avskaffande av mervärdeskatten på mjölk, så att det skulle gynna bara dem som är sämst ställda. Det går helt enkelt inte. Jag dricker ganska mycket mjölk, och varför skall jag gynnas? Varför skall man ta bort mervärdeskatten på mjölk för att jag skall få en lägre kostnad? Även de medborgare i landet som inte alls behöver ha någon lättnad skulle alltså få en sådan om man gör på det sättet. En annan sak är den principiella inställning som vi har: vi vill inte göra några undantag i fråga om mervärdeskatten. Den principen håller vi på i skatteutskottet. Undantag föder ju bara nya undantag. Barnfamiljerna och folkpensionärerna beslöt vi att ge kompensation när vi övergick från omsättningsskatt till mervärdeskatt. Även övriga yrkanden i reservationen har utskottet tidigare behandlat och avstyrkt, och riksdagen har bifallit våra avslagsyrkanden. Jag finner därför inte anledning att närmare kommentera heller dessa. Det kommer väl andra att göra under debatten. Men jag kanske ändå skall tillåta mig, herr talman, att säga att jag tror personligen att när vi nalkas årets slut och får klart för oss vad kommuner och landsting har beslutat i uttaxering för nästa budgetår, vad de planerar och tvingas till att ta ut i skatter, då blir det helt enkelt nödvändigt för oss att på ett eller annat sätt ompröva skatterna. Att kommunerna då måste komma in i bilden är min fasta övertygelse. Expansionen inom kommuner och landsting är ju så väldig att vi som sysslar med dessa ting snart inte vet hur vi skall klara situationen. Utgifterna ökar, inte minst genom kommunblocksbildningen. Vi måste satsa oerhört inom kommunerna på eftersatta områden. Därtill kommer att allmänheten inom landstingsområdena kräver ökad sjukvård, effektivare sjukvård. Det skall vara transplanteringar av njurar, njurdialyser och det ena efter det andra. Det kan vi helt enkelt inte komma ifrån. Om vi säger att vi skall bygga ett nytt lasarett för 200—300 miljoner kronor och säger åt människorna att vi måste höja landstingsskatten med 1:50 om vi gör det, så struntar de blankt i den saken i den trakt där det skall byggas. Man säger: Vi skall ha detta lasarett. Det kan gälla en yrkesskola eller någon anstalt för åldringar. Människorna ute i bygderna är fullkomligt medvetna om att det inte går att bygga utan en extra taxering på 1 krona, 1:50 eller 2 kronor, men de säger ändå att de skall ha bygget. Att bygga ett lasarett för några hundra miljoner kronor är inte det värsta, för investeringarna kan man ju alltid klara av. Det är driftkostnaderna som följer med som blir så kraftiga och kräver en ökad beskattning. Till den som säger att Sträng har lovat skattelättnad och visar med handen vad han har lovat, vill jag säga: Lägg märke till att detta gällde den statliga skatten. Hur i all rimlighets namn kan jag eller finansminister Sträng eller någon hjälpa att man i ett landsting säger att man där skall bygga ett lasarett för 300 eller 500 miljoner kronor? Men dessutom säger man: ”Vi skall bygga anstalter för att ta hand om de gamla. Vi skall ha en åldringsvård, eftersom massmedia säger att vi har eftersatt det området.” Om man tittar på TV, så tror man att allt vad vi har gjort i det här landet inom socialvård, åldringsvård och sjukvård är undermåligt. Så fort någon lyssnar och tittar på ett sådant program, så kommer han med en motion i kommun och landsting om att vi måste vidta den och den åtgärden. Om man kommer och säger att vi måste införa dialys för njursjuka, så ställs en landstingsman inför frågan: Skall vi låta dessa människor avlida eller skall vi åstadkomma denna hjälp som kommer att kosta hundratals miljoner kronor och 20 000 eller 22 000 om året för att sköta var och en av dem? Sedan kan man som herr Burenstam Linder stå här och tala om att skatterna stiger och stiger utan att komma med ett enda konstruktivt ord om hur man skall klara av problemet ute i bygderna. Jag tycker att herr Burenstam Linder skulle hålla föreläsningar för sina moderata kamrater ute i landsting och kommuner och kanske även här i riksdagen, för vi är ense ute i landstingen och kommunerna om dessa åtgärder som kostar så mycket pengar och som medför att vi måste höja skatterna. Det är landstingsskatterna och kommunalskatterna som tynger mest för dem som har de lägsta lönerna. Nu höjer vi inom landstingen lönerna för dem som har minst betalt, och kostnaderna betyder ytterligare 1 å 2 kronor i uttaxering. Hur vill herr Burenstam Linder och ni andra klarar det? Ni skyller på finansministern, som inte har ett dugg med detta att göra — höll jag på att säga — och ni skyller på socialdemokraterna. Men själva vill ni inte ta ansvar när det gäller utgifterna, utan ni säger bara att ni är med på att skapa lasarett och sjukvård, och ni vill ha det och det, men ni springer ifrån notan. Vad jag för min del förklarade när vi införde detta skattesystem kan alla läsa — jag skall inte nämna någons namn här i diskussionen mer än herr Burenstam Linders. Jag motsatte mig absolut att man skulle ta hänsyn till kommunalskatten. Jag sade att den ligger helt utanför våra möjligheter att bedöma. Vem som helst kan gå till riksdagsbiblioteket och finna att jag sade att det är två skilda ting, så jag har åtminstone ryggen fri i det avseendet. Sedan vill jag bara säga en liten sak till som gäller prisstegringarna, Här tar moderater, bl.a. herr Magnusson i Borås, fram tabeller och säger att reallönen är 21 000 kronor i år, och 1976 är den lägre än i år. Vad räknar man med? Jo, man räknar då med 4 procents prisstegring — herr Burenstam Linder talade visst om 7 procent. Rappaport gör på samma sätt och säger att den sista januari i år har priserna stigit med så och så många procent. Sedan säger man: Nästa år stiger priserna med lika många procent — låt oss säga 4 procent som herr Magnusson i Borås säger eller 7 procent som herr Burenstam Linder har talat om. Och så vill man inbilla människorna att dessa 7 procent kommer den 1 januari! Men varje år ingår ju med nollställning på prisstegringarna — det måste väl även docenten i nationalekonomi erkänna — och prisstegringarna kommer successivt. Men alla som lägger fram tabeller — även Rappaport och även Burenstam Linder — resonerar som om varje prisstegring inträder den 1 januari med 5 procent, om det blir det vid årets slut, i stället för att ta genomsnittet. Jag har också studerat Rappaports tabeller, och utgår jag från faktiska realiteter i fråga om prisstegringen, så ger de inte alls den realistiska bild av reallöner och skatter som han vill göra gällande att de ger. Herr talman! Med detta anförande — som kanske blev litet för långt eftersom det kom in en del utöver vad jag från början tänkt säga — yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandena nr 37 och 40.

Herr talman! Jag skall inte alls ta upp frågan om ytterligare investeringsstimulanser, eftersom folkpartiledaren senare ingående kommer att behandla den frågan. Jag vill bara säga att man kan gå vidare på den väg där vi redan hittills har varit med investeringsavdrag, och det är onekligen en skatteutskottsfråga. Det finns också mindre traditionella vägar att gå. Jag vill, herr talman, gärna få konstatera det som herr Brandt nu återigen sade, att han hade inte räknat med att vi skulle få någon diskussion kring den här viktiga frågan. Det är en för många människor i vårt land verkligt kännbar fråga, som är värd en seriös debatt. Att verkligheten och expertisen tillsammans har bevisat att vårt krav på inflationsskydd är ett riktigt krav, det är ytterligare ett motiv för att frågan nu skall tas upp till diskussion. Vidare säger herr Brandt: Lägg märke till att det här löftet om de två tredjedelarna som skulle få skattesänkning gällde den direkta skatten — det gällde inte momsen och det gällde inte kommunalskatten. Då vill jag igen visa bilden på vår värderade finansminister och den text som fanns i den socialdemokratiska valboken, där det står, när man har räknat ut vilka som skall få skattesänkningar: ”— — — ”. Då säger kanske herr Brandt att det gäller inte kommunalskatten. Ja, men vi har faktiskt inte två skattesystem i det här landet för den direkta skatten, utan vi har ett skattesystem som inkluderar den direkta skatten, såväl kommunalskatt som statsskatt. Och även om herr Brandt måhända i kammaren har gjort vissa reservationer när det gäller detta — det måste herr Brandt minnas bättre än jag vad han själv har sagt — så är det ingen diskussion på den punkten, utan talar man om en sänkning av den direkta skatten gäller det allt, och där har i varje fall socialdemokraterna ett ansvar för sina avgivna löften. Men, säger herr Brandt, det här med kommunalskatten ligger helt Nr 97 utanför våra möjligheter att bedöma.

Och där saknar icke statsmakterna och icke finansministern ett ansvar.
Herr talman! Herr Brandt sade att borttagandet av momsen på mjölk skulle kosta det allmänna ca 300 miljoner kronor. | Det är i och för sig alldeles riktigt. Men om herr Brandt läser motionen: 625 i dess helhet skall han finna att där sägs att regeringen skall pröva säväl de tekniska som de ekonomiska möjligheterna att lösa detta problem. Jag föreställer mig dessutom att det finns en hel del möjligheter att kompensera staten för detta skattebortfall. Finansministern brukar vara ganska uppfinningsrik när det gäller att införa nya eller ökade skatter. Så därvidlag tror jag inte att det skulle bli några större bekymmer med att kompensera för skattebortfallet. Vad sedan gäller argumentet att förmånen av denna billigare mjölk även skulle komma herr Brandt och andra höginkomsttagare till godo, så är väl inte heller detta någon unik företeelse i svensk politik. Vi har förmåner i samhället som utgår generellt. Jag tänker exempelvis på barnbidraget. Det kommer också familjer med höga inkomster till godo.

Herr talman! Herr Brandt vände sig mot det exempel jag tog, där en inkomsttagare i 25 000-kronorsklassen under förutsättning av en 4-procentig penningvärdeförsämring under de närmaste åren får vidkännas en reallönesänkning varje år, även om han får en löneförbättring på 7 procent per år. Men vi har det ju ordnat så här i landet att vi måste räkna med en sådan årlig penningvärdeförsämring. Jag har i mitt exempel räknat med den efter den senaste tidens mått mycket blygsamma försämringen 4 procent. Det är bara att konstatera den saken. Vad sedan skattehöjningarna beträffar sade herr Brandt att varken han eller regeringen har något ansvar för utvecklingen på kommunalskattens område. Det torde vara fel. Faktum är ju att statsmakterna har möjligheter att i mycket stor utsträckning påverka utvecklingen. Jag har redan tidigare i denna debatt framhållit att vårt skattesystem som det nu är konstruerat genom den hårda marginalbeskattningen driver fram en lönepolitik med alltför höga lönekrav. Det är den saken vi har fått bevittna nu. Det avtal som senast skrevs för kommunaltjänstemännen kommer sålunda att innebära en skattehöjning med minst 1 krona per skattekrona och år. Och vad är det annat än ett resultat av den mycket hårda marginalbeskattningen? Om vi inte hade haft en så hård marginalbeskattning, hade det alldeles säkert varit möjligt att hålla tillbaka sådana lönekrav. Det är det som vi hela tiden från vårt håll har menat och förfäktat.

Herr talman! Herr Brandt gjorde gällande att de argument som vi fört fram och som jag själv anförde i mitt inlägg var i väsentliga stycken felaktiga, därför att denna prisstegring på 7 procent inte inträffar den 1 januari. Man måste, sade herr Brandt, i stället ta hänsyn till att det är en löpande prisstegring under året, och då blir slutsatserna annorlunda än vad vi angivit. Man skall räkna med genomsnittet, sade herr Brandt. Ja, det har herr Brandt fullständigt rätt i. Men det intressanta är, att om finansministern har rätt låg den genomsnittliga prisnivån förra året 7 procent under den genomsnittliga prisnivå vi får i år. Och om man ser saken på det sättet, så blir herr Brandts påpekande inte någon nedgörande kritik av utan ett instämmande i förutsättningarna för de argument som vi framfört.
Herr talman! Bara en kort replik till herr Brandt, som i så höga tongångar försökte svära sig fri från ansvaret och konsekvenserna av kommunalskattestegringen. Det kan då finnas skäl att påminna herr Brandt om att riksdagen har ett betydande ansvar för de stegringar som skett av kommunalskatten genom övervältringen på landsting och kommun. Dessutom vill jag erinra om att vi i varje fall från centern i riksdagen väckt åtskilliga motioner där vi har begärt en annan kostnadsfördelning mellan stat och kommun, just för att nedbringa verkningarna av kommunalskattens höjningar, som vi vet i första hand — till 90 procent — drabbar låginkomsttagarna. Det är verkligen angeläget att det händer någonting på det området, så på den punkten får herr Brandt inte vara så negativ och oskuldsfull som han framställt sig här i dag.

Herr talman! Jag har inte sagt att vi inte skall diskutera skatterna i dag. Jag är medveten om att finansministern kommer att ta upp en debatt om skatterna. Vad jag har sagt är att utskottet inte har diskuterat skatterna och att jag inte skulle komma att diskutera skatterna. Vi behandlade nämligen precis samma yrkanden i ett betänkande daterat den 13 mars, tror jag det var. Jag har inte sagt att sänkningen inte skulle innefatta momsen; löftet innebar sänkning av den direkta skatten inklusive höjningen av mervärdeskatten. Det vidhåller jag. Och jag har inte heller sagt att vi inte skall diskutera kommunalskatterna. Jag kan inte förstå varifrån man har fått den uppfattningen. Jag försökte ju förklara vilken stor roll kommunalskatterna spelar. Men vad jag sade var att om ett landsting beslutar att man skall bygga ett stort lasarett för t.ex. 500 miljoner kronor och det betyder en kommunalskattehöjning, så kan finansministern inte gärna ingripa — såvida det inte finns något beslut från riksdagen om det; det är ju ett prioriterat bygge — och säga att det här får ni stoppa. Så anställer man personal där och får den stora driftkostnaden — det är vi medvetna om. Det var på den punkten jag sade att vi inte kan göra något. Men annars har vi naturligtvis ansvar för kommunernas utveckling. Jag började med att säga att jag tror att vi vid årets slut måste ta upp problemet om kommunalskattens och landstingsskattens höjning och se vad man skall göra åt det. Jag vidhåller — vad än docenten säger — att det är felaktigt att använda de här tabellerna i syfte att visa reallöneökning och prisstegring. En löntagare får ju inte 5 procents prisstegring på sin lön den 1 januari, och då är det felaktigt, hur ni än vrider och vänder det här, herr docenten.

Herr talman! Herr Brandt säger: Vi kan inte hjälpa om man tar på sig kostnader ute i kommunerna därför att t.ex. landstinget bygger ett dyrbart sjukhus. Kan inte statsmakterna hjälpa om finansministern stryper lånemarknaden så att den nu levande generationen med skatter får betala vad man rätteligen genom lånefinansiering skulle sprida ut över en längre tidsperiod? Herr Brandt vet säkert lika bra som vi andra här i kammaren att kommunerna har fått en minskande andel av lånemarknaden och att det betyder högre kostnader för kommunerna, och det är det man får ta ut i skatt. Kan inte finansministern hjälpa att inflationen dragit i väg med kostnaderna för kommunerna när de bygger t.ex. ett sjukhus? Kan man inte från statsmakternas sida hjälpa om skattesystemet är ordnat på ett sådant sätt att det i sig självt knuffar upp kostnaderna? Lönekostnaderna är väsentliga när det gäller en kommunal budget. Så skulle man kunna gå vidare undan för undan och på punkt efter punkt påvisa att finansministern dess värre även på det kommunala området och för den kommunala skatten har ett betydande ansvar.
Herr talman! Det skulle inte hjälpa om det landsting, som jag talade om och som finns i verkligheten, finge lasarettet gratis av finansministern. Man måste i alla fall betala personalen i detta nya lasarett, och det är det som kostar pengar — det är framför allt driftutgifterna man skall betala med skattemedel. Det andra, sade jag tidigare, klarar vi nog. Snälla lilla rara fru Nettelbrandt: Det måste väl vara möjligt att fatta!

Herr talman! Nedgången i konjunkturerna har den här gången skett snabbare än vad som brukar vara vanligt. Det saknades visserligen inte redan i höstas tecken på att en avmattning var på väg, men det var först under några få månader i vinter som produktionsstegringen bromsades upp mer påtagligt och företagens order började sina. Det har lett till ökad arbetslöshet, och vi har fått en svagare efterfrågan på arbetskraft som följd härav. Jag tycker nog att detta enkla faktum säger ganska mycket om svagheterna i vår ekonomi just nu. Känsligheten för konjunkturimpulser utifrån är stor, och det ställs krav på starka medel i den ekonomiska politiken. Samtidigt är vi med hänsyn till utrikesaffärerna kringskurna när det gäller handlingsfriheten i det här avseendet. I den situationen gäller det naturligtvis först och främst att försöka bryta sig ur den tvångströja det är fråga om — och det är därför som betalningsbalansproblemet alltjämt har så stor betydelse i den ekonomiska politiken. En förutsättning för att man skall lyckas med det är väl utan tvivel att man vågar föra en medveten expansiv politik i de lägen där det internationella utrymmet medger det. Som jag uppfattar saken är det inte minst i det avseendet som det har brustit i den ekonomiska politiken de senaste åren. Den situation vi har i dag påminner mycket om den som rådde i början av år 1967. Vi hade då under ett par år i den svenska ekonomin haft en mycket hög aktivitet, som regeringen, liksom under 1969/70, hade mycket svårt att tygla. När omsvängningen kom dröjde man med att sätta in motåtgärder, då som nu framför allt med hänvisning till utrikesbalansen. Från vårt håll förde vi fram krav på åtgärder som kunde stimulera företagen att utnyttja den lediga kapacitet som uppstått och bygga ut sina anläggningar. Vi fick uppbära en hel del kritik av herr Sträng och hans kolleger för detta. Men nu vet vi inte bara att tveksamheten hos herr Sträng vid den tidpunkten ledde till att vi fick en mycket besvärlig arbetslöshet vintern efter utan också att de uteblivna investeringarna då hela tiden har legat som en broms på strävandena att öka exporten och förbättra bytesbalansen. Vi menar att det misstaget inte får göras om nu. Det finns i dagens läge ett utrymme för ökad ekonomisk aktivitet, om man manövrerar förståndigt. Det måste utnyttjas till industriinvesteringarna om vi skall uppnå det mål som alla säger sig omfatta: balans i utrikesbetalningarna senast 1975. Men det är uppenbart att företagen är tveksamma. De känner tydligen inte det stöd som de anser sig böra ha för att våga satsa på framtiden. Då säger vi att i det läget måste kraftigare stimulansåtgärder sättas in. Vi har bl.a. pekat på möjligheterna att utnyttja investeringsfonderna i större utsträckning när det gäller investeringar utanför storstadsregionerna. Vi har sagt att man borde förstärka den utlåningsverksamhet som företagarföreningarna bedriver. Jag vill också gärna säga att kan finansministern eller någon annan hitta på något som är bättre, har vi ingenting emot det. Men siktet måste vara inställt på att vi skall klara denna uppgift. Annars kan vi inte heller klara sysselsättningen under den vinter som kommer, vilket — det är inte minst viktigt — får återverkningar år framöver precis som de uteblivna investeringarna 1967/68 påverkar läget än i dag. I detta sammanhang vill jag framhålla att jag hörde finansutskottets ordförande i debatten tidigare i dag nära nog ironisera över att vi från oppositionens sida framhöll nödvändigheten av att ta till ytterligare stimulansåtgärder för att få i gång den investeringsökning inom närings livet som är en grundförutsättning för att vi skall nå det mål som vi är överens om. Det fanns också en ganska klar kritik mot näringslivet för att företagen inte investerar nu när vi politiker vill att de skall göra det. Jag vet inte om även finansministern gör det så enkelt för sig. Men nog borde ni inom socialdemokratin tänka över denna situation litet till, inte minst mot bakgrunden av de besked som kom fram i samband med Statsföretags AB stämma. Dessa besked tycker jag borde mana till eftertanke. Revisorerna sade ju att det är önskvärt att de närmaste åren i stor utsträckning ägnas åt konsolidering. Man tillade för säkerhets skull att det är särskilt angeläget att risktagandet inte vidgas utöver vad som är motiverat från strängt företagsekonomisk synpunkt. Detta sade alltså revisorerna. Den nyvalde styrelseordföranden ansluter sig helt och hållet till denna målsättning efter vad jag kunde förstå av en TV-intervju med honom som jag hade tillfälle att se. Jag skall inte ge uttryck för någon värdering av det kloka eller okloka i själva målsättningen. Jag nöjer mig med att säga att jag tror att det är en tvingande nödvändighet att Statsföretag AB agerar så under den närmaste tiden. Min slutsats blir: om det vore så enkelt som herr Ekström gör gällande att vi politiker mer eller mindre kunde kommendera fram företagsinvesteringar, borde denna möjlighet vara alldeles särskilt för handen när det gäller Statsföretag AB. Kanslihuset hade ju en där närvarande person som utgjorde stämman. Han utövade rösträtten för alla aktier och hade alltså kunnat ge andra order än dem som revisorerna hade tagit fram. Statsföretag AB lyder ju under samma villkor som näringslivet i övrigt. I varje fall kan man inte göra gällande att det finns några villkor i näringspolitiken och i den ekonomiska politiken som är särskilt besvärande för Statsföretag AB i jämförelse med näringslivet i övrigt. Om finansutskottets majoritet, regeringen och socialdemokratin menar att de nuvarande stimulansåtgärderna är tillräckliga för att vi skall få den investeringsökning som finansministern själv har angivit såsom nödvändig, borde rimligen Statsföretag AB mot den bakgrund som jag har tecknat vara väldigt angeläget om att ta vara på de möjligheterna. Jag upprepar: Det är ingen anklagelse från min sida mot Statsföretag AB för att företaget agerar som det gör. Jag säger: Det är iskall verklighet och tvingande omständigheter som åstadkommer att företaget manövrerar som det gör, men det tycker jag samtidigt är ett tecken på att stimulansåtgärderna är för få. Betalningsbalansproblemet intar, som jag har sagt, en central plats i det här sammanhanget. Det angår inte bara exportindustrin och dem som har sin försörjning där, utan det angår i lika hög grad företag som i första hand arbetar för hemmamarknaden och deras anställda. Kan inte de företagen hävda sig, blir vi ytterligare beroende av import, och detta leder i allra högsta grad till påfrestningar på valutareserven. Hemmamarknadsföretagen kan i stor utsträckning räknas till katogrin mindre och medelstora företag. Det är känt för alla att många sådana företag råkat illa ut genom de senaste årens hårda kreditrestriktioner och den mycket höga räntan. Vi vet också att många sådana företag har slagits ut. Det har lett till att vi i vissa fall — t.ex. på textilområdet — fått problem att klara en avspärrning och i andra fall fått ett starkt uttunnat varusortiment. Man behöver inte vara någon utpräglad pessimist för att uttrycka oro inför framtiden för denna företagargrupp. Motståndskraften har utan tvivel i en del fall blivit nedsatt genom att företagen tvingats senarelägga och i många fall rent av avstå från vissa investeringar. Många av de problem som man i dag kan finna i t.ex. vissa industribranscher med stort inslag av småföretag känner man igen från den utveckling vi har haft inom jordbruket. Det har ju ofta sagts att många lantbrukare lever på rost och röta. Tyvärr tror jag att den ekonomiska politiken och näringspolitiken de senaste åren har tvingat en hel del av de här företagarna in i samma situation. Man driver sitt företag med den utrustning man har så länge som man kan få sin bärgning där. Det ger inte en avkastning som möjliggör reinvesteringar, utan avkastningen går åt för att vederbörande företagare skall kunna hålla en något så när dräglig konsumtionsnivå. Detta kan naturligtvis inte fortsätta hur länge som helst. En dag måste företaget läggas ned, och ett större eller mindre antal människor står där utan inkomstmöjligheter. Man frågar sig, om vi i längden har råd att driva en sådan politik. Jag tror det inte. I varje fall är det en källa till verklig oro att det produktionsbortfall som vi får pö om pö genom nedläggningarna inte möts med investeringar och produktionsökning inom andra områden. Och det är självfallet en källa till oro att det dessutom är ytterligt svårt att hitta alternativ sysselsättning för de människor som blir friställda genom att de här företagen slås ut. När det gäller att öka investeringarna spelar utan tvivel lokaliseringsoch regionalpolitiken en viktig roll, men den har också vidare aspekter. Från centern har vi ofta betonat att regional balans måste betraktas som ett mål i sig i den praktiska politiken, om man skall tro sig kunna gjuta innehåll i parollerna om jämlikhet och trygghet i arbetet. Jag fann det därför uppmuntrande när finansministern i finansplanen i januari uttryckte likande tongångar och tog med den regionala balansen vid angivandet av de centrala och övergripande målen för den ekonomiska politiken. Men i det som herr Sträng har skrivit i anslutning till långtidsutredningens betänkande är detta mål på nytt borttappat. Jag tror det är ytterst väsentligt att man inte släpper ur sikte att regional balans måste vara ett överordnat mål i den ekonomiska politiken vare sig man arbetar på kort eller på lång sikt. Problemen på arbetsmarknaden är inte bara problem som direkt hänger samman med det svaga konjunkturläget, utan de är också mer varaktiga problem. Jag tänker då t.ex. på industrins påtagliga svårigheter att rekrytera personal trots överskott inom andra delar av arbetsmarknaden. Men det finns där även ansatser till ett bestående arbetslöshetsproblem bland ungdomar med utpräglad teoretisk utbildning och också bland ungdomar med enbart den obligatoriska grundutbildningen. Jag berörde dessa problem ganska utförligt i den allmänpolitiska debatten i riksdagen i januari och skall inte upprepa vad jag sade då. Det har förts en rätt livlig debatt under de månader som gått och problemen är vid det här laget ganska väl kända. Jag vill bara slå fast att jag anser att den här problematiken tillhör det grundläggande i den ekonomiska politiken, som vi inte har en chans att komma förbi om vi skall ha någon Torsdagen den möjlighet att realisera de mål vi har ställt upp. Att klara industrins arbetskraftsproblem och att klara rekryteringen av tillräckligt med arbetskraft till andra kroppsarbeten är en fråga om att Ekonomisk debatt klara grundvalen för hela vår ekonomi. Det finns ingen enkel och entydig lösning, men en nyckelfråga i sammanhanget är naturligtvis att kunna göra arbetsförhållandena och arbetsmiljön inom industrin och för kroppsarbetarna sådana att de arbetena blir konkurrenskraftiga med andra yrkesområden vad beträffar både löner och arbetsvillkor i övrigt. Jag tror också att det i hög grad gäller att göra arbetsuppgifterna i sig mer intressanta. Mycket av detta är givetvis uppgifter för näringslivet självt, men företagen måste få stöd från samhällets sida i de här strävandena. Utbildningssidan är ytterligt viktig, men problemet har också sociala aspekter. Det märker man inte minst i dagens läge. Bland de ungdomar som i dag går arbetslösa finns en inte obetydlig grupp med rent sociala problem — bristande föräldrakontakter, narkotikaproblem osv. Man skall naturligtvis inte överbetona dessa förhållanden, men jag tycker att de visar att det kanske inte alltid är tillräckligt med enbart arbetsmarknadsoch utbildningspolitiska åtgärder. Industrins möjligheter att vara med och tävla om arbetskraftsresurserna beror givetvis också på hur utvecklingen går inom andra samhällssektorer. Det framgår med all tydlighet av långtidsutredningen att situationen inte är särskilt gynnsam för industrin i det här avseendet. Tillväxten av hela arbetskraften fram till år 1975 väntas bli 90 000 personer, men samtidigt beräknar man att stat och kommun skall komma att erbjuda inte mindre än 185 000 nya arbetstillfällen. I det här läget tror jag att vi får vara beredda till omprioriteringar. Det framstår som alldeles nödvändigt att statsmakterna liksom kommunerna visar återhållsamhet med nya utgifter. Det är då inte fråga om reformstopp eller något åt det hållet, men jag menar att vi tvingas göra en mer hårdhänt granskning än hittills av vilka offentliga verksamheter som vi sätter det största värdet på och vad vi eventuellt kan undvara för att bereda plats för nya grenar. Men det kanske allra viktigaste är ändå att man ser till att den verksamhet som bedrivs är effektiv. Verksamheten inom stat och kommun har nu en sådan omfattning att en lägre produktivitetsutveckling inom den sektorn omedelbart får märkbara återverkningar på produktivitetsutvecklingen som helhet. Mot bakgrund av vad jag redan sagt om utvecklingen av arbetskraften i stort är det inte minst angeläget att följa personalutvecklingen inom olika förvaltningsgrenar. Det förvånar mig att finansutskottets majoritet vill bagatellisera de problemen på det sätt som skett i betänkandet nr 29. Avtalsrörelsen har nu pågått mer än ett halvår och man har fortfarande bara nått fram till uppgörelse på ett par avsnitt. Det är förståeligt om en viss irritation kan spåras både här och där. Men även om situationen är labil tycker jag att man har anledning att se tiden an med en viss tillförsikt och tilltro parterna så mycket realism att uppgörelser skall kunna nås även på de andra fälten efter hand utan öppna strider. I vissa avseenden har också det yttre klimatet för förhandlingarna lättat. Jag tänker på att priserna under senare tid utvecklats i en avsevärt lugnare takt. Skattesystemet framställs ibland som den stora boven i avtalsdramat. Till vissa delar förhåller det sig så. Det förhållandet att människorna kan få ökad skattebelastning enbart genom inflationseffekter kan givetvis utlösa starka kompensationskrav. Vi har också slagit fast ett krav på någon form av värdesäkring för avdrag och skalan i skattesystemet. Det är dock någonting helt annat än den skattefilosofi som moderata samlingspartiet nu på nytt vädrar i sin reservation till skatteutskottets betänkande. Där ställs, om än i förskönande omskrivningar, huvudprincipen i fjolårets skattereform i fråga. Den bärande principen i fjolårets skattereform var att försöka se till att de lägsta inkomsttagarna fick sin relativa skattebörda minskad. Uppläggningen av skattereformen var obestridligen sådan, men detta har sedan motverkats av det förhållandet att bl.a. utvecklingen på kommunalskatteområdet lett till en skärpning av det totala skattetrycket. Detta är dock i och för sig ingen följd av att man införde ett nytt skattesystem. Jag vill dock gärna säga att vi kommer att bli föga trodda där ute bland människorna och bland kommunalmännen om vi försöker göra gällande att vi var okunniga om att dessa kommunala skatteökningar skulle komma och att riksdagen skulle vara utan ansvar för dem, Det är väl så att 80—85 procent av de kommunala utgifterna är reglerade genom statliga författningar. Det är väl också så att vi inte kan förneka att det i detta hus tagits många beslut som innebär övervältringar på kommunerna av kostnader som de inte kan klara med mindre än att de höjer sina utdebiteringar. Jag undrar för min del när finansministern mot bakgrunden av denna utveckling är beredd att gå riksdagen till mötes och låta en utredning se över kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Det finns brister i fjolårets skattereform. Den uteblivna kompensationen till barnfamiljerna och till människor med de allra lägsta inkomsterna, den orättvisa behandlingen av många företagarfamiljer är några av de bristerna. Men huvudprincipen, att göra det bättre för de sämst ställda i samhället, måste vi vara angelägna att slå vakt om. Moderata samlingspartiets krav på total översyn av skattesystemet syftar uppenbarligen till ett steg i motsatt riktning. Det kan vi inte vara med på. Herr talman! Den proposition, de motioner och utskottsbetänkanden som här diskuteras behandlar den ekonomiska utvecklingen på både kort och lång sikt. När det gäller det längre perspektivet är det långtidsutredningen och remissyttrandena över den som ligger till grund för bedömningarna. Det är att beklaga att tiden har varit så knapp att utskottsbehandlingen av dessa frågor har blivit ytterligt summarisk. Jag vill gärna betona att detta inte är någon anklagelse mot presidiet eller personalen i utskottet — det är uteslutande tidsfaktorn som varit avgörande. Debatten i dag har kretsat kring de mest näraliggande problemen. Det blir säkert anledning för oss att återkomma många gånger till de långsiktiga problemen. Insikten om de växande miljöproblemen, befolkningsomflyttningens rent mänskliga aspekter har tvingat fram en debatt om våra materiella livsvillkor, om våra välfärdsproblem. Den debatten har en helt annan bredd än tidigare. Den har i många stycken ställt traditionellt tänkande och traditionella välfärdsbegrepp på huvudet. Det är nödvändigt att den debatten fortsätter och att den kan konkretiseras i praktisk politik, även om en sådan debatt inte ryms inom kammarens just nu mycket pressade tidsschema.

Herr talman! Herr Fälldin påstod att jag hade ironiserat beträffande företagens investeringsvilja — att den är synnerligen hög när vi har en högkonjunktur men att den mattas utav när vi har en lägre konjunktur.

Det var icke någon ironi utan jag anförde detta som efterföljansvärt exempel. Däremot kan det tänkas att det fanns litet av ironi när jag talade om ett borttappat mål — herr Fälldin talade ju om ”borttappade mål.” Jag talade om ett annat borttappat mål i den gemensamma borgerliga reservationen till finansutskottets betänkande nr 30, där man nämligen helt har glömt bort den jämnare inkomstfördelningen som långtidsutredningen har framhållit. Där kanske jag som sagt var litet ironisk. Sedan var herr Fälldin inne på frågan om Statsföretag AB och revisorernas uttalande — som ju har cirkulerat ganska mycket i pressen — att det måste bli en konsolidering. Särskilt angeläget, säger revisorerna, ”är att risktagandet inom koncernen icke vidgas utöver vad som är motiverat från strängt företagsekonomisk synpunkt”. Det är vad som har återgivits i debatten. Men det har icke lika mycket refererats vad revisorerna sagt senare i berättelsen: ”I detta sammanhang vill vi erinra om den i årsredovisningen omnämnda möjligheten att av staten få ersättning för merkostnader för engagemang som är dikterade av lokaliseringseller marknadspolitiska hänsyn. Kravet på lönsamhet gör det nödvändigt att garantier finnes för täckning av sådana kostnader då riskerna med företagandet är större än normalt.” Detta har revisorerna också anfört, men jag har inte sett att det har refererats särskilt mycket.

Herr talman! Först bara några ord om de övergripande målen i reservationen. Vi har anslutit oss till de övergripande mål som är nämnda beträffande den långsiktiga verksamheten för den ekonomiska politiken och därutöver tillagt uttalandet om den regionala fördelningen. Det kan inte gärna göras gällande att vi på något sätt skulle ha tagit avstånd från en jämnare inkomstfördelning. Vi är helt överens om vad man hade sagt ifrån revisorernas sida. Man ville alltså inte ta några risker som gick utöver vad som var företagsekonomiskt betingat. Men om Statsföretag AB har rätt att driva den tesen, har icke alla andra företag rätt att göra det? Om dagens situation är sådan att Statsföretag AB icke vill öka sin investeringsvolym av företagsekonomiska skäl, hur kan man begära det av andra företag? Måste det inte leda till slutsatsen att vi borde öka stimulansåtgärderna?